Herr talman! Jag skall inte lägga mig i bostadsdebatten, utan i stället något beröra jordbruksutskottets utlåtande nr 23, som vi också har att ta ställning till i detta sammanhang. Jag kan kort och gott säga att utskottsmajoriteten helt ansluter sig till Kungl. Maj:ts förslag. De synpunkter som har framförts i de motioner som vi haft att behandla och som sedermera givits uttryck åt i en reservation, innehåller enligt vår mening inte några bärande skäl för att göra en avvikelse från Kungl. Maj:ts förslag. Tvärtom anser vi att Kungl. Maj:ts förslag är väl anpassat till vad man kan begära i dagens samhälle. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Sveningsson har bett mig lämna en sammanfattande redogörelse för hur övergången till högertrafik har planerats och organiserats fram till övergångsdagen och den närmaste tiden därefter samt frågat om jag är beredd att medverka till att övningskörning i högertrafik får äga rum före den 3 september. Jag har i skilda sammanhang — senast i årets statsverksproposition — redovisat för riksdagen hur högertrafikkommissionen driver förberedelserna inför övergången och hur man lagt upp informationsverksamheten. Utöver den information som lämnats via TV, radio, press och andra massmedia bedrivs en mer personlig informationsverksamhet med hjälp av olika organisationer. Ett väsentligt led i informationsverksamheten har varit att genom en saklig upplysning om motiven för beslutet skapa ökad förståelse hos allmänheten för reformen. Man har vidare informerat om hur övergången kommer att gå till och om de olika åtgärder som vidtas för att skapa förut sättningar för att övergången skall kunna genomföras utan ökning av trafikolyckorna. Denna del av informationsverksamheten har säkerligen varit betydelsefull. Högertrafikkommissionens attitydundersökningar visar att andelen negativt inställda minskat väsentligt — från 50 procent i slutet av 1964 till 30 procent i mars i år. Detaljerade planer föreligger färdiga för informationsverksamheten fram till årsskiftet. Vidare har utarbetats program för en intensiv uppföljning av utvecklingen efter dagen H — med bl.a. snabbrapportering av inträffade olyckor, tillbud m.m. Detta material blir säkerligen av stort värde för bedömning av de kompletterande åtgärder som kan visa sig erforderliga. Herr Sveningsson har även berört frågan om övningskörning i högertrafik före övergångsdagen. Jag vill erinra om att min företrädare våren 1965 på en enkel fråga av herr Sveningsson redovisade de skäl som ligger bakom högertrafikkommissionens beslut att avråda från övningskörning i högertrafik. Undersökningar har givit vid handen att det inte finns något att vinna på en organiserad högerträning före dagen H. Däremot skulle en sådan träning vara förenad med risker inte minst för den enskilde trafikanten. Den som under vänstertrafikperioden tränar högerkörning riskerar nämligen en sammanblandning mellan högerbeteende och vänsterbeteende i trafiken. Riskerna ger sig till känna i felaktiga reaktioner och förlängda reaktionstider. Särskilt stora blir dessa risker i kritiska situationer, då en snabb manöver är påkallad. Enligt min mening måste dessa skäl alltjämt tillmätas avgörande betydelse.

Herr talman! Till herr statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet vill jag uttala mitt tack för svaret på min interpellation. Riksdagsmännen besvärar ju numera statsråden med så många frågor. Men vi kanske kan vara överens om att det är en stor apparat som skall fungera och fungera så bra som möjligt den 3 september. Eftersom reformen är av denna storleksordning ansåg jag att det fanns anledning till ett par frågor även här i riksdagen. Jag vill gärna erkänna att det är en mycket omfattande verksamhet som inför övergången bedrivs ute på gator och vägar och inte minst när det gäller information. Allvarliga försök har gjorts att få med hela Organisationssverige i den upplysningskampanj som pågått under de senaste månaderna. Statsrådet framhåller att ett väsentligt led i informationsverksamheten har varit att genom en saklig upplysning om motiven för beslutet vinna ökad förståelse för reformen. Även om jag i denna intensiva upplysningskampanj inte har uppmärksammat den avsikten tidigare har jag i detta avseende samma uppfattning som statsrådet, nämligen att något av det allra viktigaste är just att vinna förståelse för reformen. Statsrådet redovisade också siffror som visar att de som var negativt inställda har minskat från 50 procent i slutet av år 1964 till bara 30 procent i mars i år. Jag hoppas verkligen att det här har skett en förändring till det bättre. Jag kan inte bevisa att dessa siffror är riktiga. Däremot vet jag att det alltjämt finns många människor som känner stark oro och hyser stora bekymmer inför övergången till högertrafik. Man har en känsla av att om i något avseende detta förberedelsearbete inte har lyckats särskilt bra, så är det när det gällt att vinna förståelse för denna stora reform, som på intet sätt är något politiskt reformverk. Man kan nog ha den uppfattningen att denna organisationskampanj och organise randet av medhjälpare till själva övergångsdagen påbörjades litet väl tidigt. Skulle vi haft att räkna med att denna upplysningskampanj med ökande intensitet pågått hela sommaren, då hade nog många människor tyckt att det hela verkat tjatigt. Jag tror många redan nu är trötta på allt ståhej med övergången. Det gäller dock bara att byta sida i trafiken. Vi fick ett lugnande besked helt nyligen. Det var säkert en uppgift från den konferens som hölls här i riksdagshuset sistförlidna lördag och söndag om organisationsfrågor. Upplysningen innebar att även de som arbetar med förberedelserna till högertrafiken skall få en tids semester i sommar. Det skall bli en lugnare period innan man drar i gång ännu mer upplysning och propaganda. Jag vill inte kritisera denna undervisningsoch upplysningskampanj samt den intensiva verksamhet som har bedrivits, men jag anser inte att man kan dölja att det även finns en negativ sida i allt detta. Det gäller de dagliga och stora rubrikerna i våra dagstidningar. Det skrivs t.ex. en dag att det blir värst för de gående vid övergången till högertrafik; de kommer att utsättas för de största riskerna. En annan dag läser man att det särskilt gäller de gamla och barnen. Det skrivs också att de handikappade, som utgör en mycket stor grupp, får det riskfyllt. En annan dag heter det att cyklisterna får det besvärligt. Strax därefter kan man läsa att cykeln är det bästa fortskaffningsmedlet under den första tiden efter övergången. Ingen skall bli förvånad om många människor kommer att känna bävan och fruktan samt bli stärkta i tron att vi går en ytterst riskfylld tid till mötes som varar under både själva övergångsdagen och den närmaste tiden därefter. Jag är inte så säker på att man, som man hoppas, lyckas få ut folk i trafiken i stor omfattning omedelbart efter övergången. Viktigare än att gångtra fikanterna håller varandra i handen tiden närmast efter övergången är att bilisterna och alla förare av motorfordon tar det försiktigt och far varligt fram under ganska lång tid. Vi har i olika sammanhang hört frågan framställas, vilken extra beredskap sjukhusen har den 3 september. Den har till och med framställts i medkammaren. Man kan verkligen fråga sig vad det skall tjäna till att skrämma svenska folket med sådana uttalanden. Jag kan bara med tillfredsställelse konstatera att i den mån jag från ansvarigt håll hört någon svara på denna fråga, så har det sagts att man inte räknar med ett ökat antal olyckor efter övergången, så att det skall behövas någon extra beredskap på sjukhusen. Jag hade nog, herr statsråd, inte framställt denna interpellation om det inte varit för att få ett tillfälle att på nytt framställa frågan: Hur skall det bli med övningskörning före övergångsdagen? Jag minns mycket väl det svar jag fick av statsrådet Palmes företrädare våren 1965. Jag hade dock en viss om än svag förhoppning att statsrådet Palme, som är ung och livlig och orädd, möjligen skulle ha en annan uppfattning än företrädaren och här redovisa den. För två år sedan fick jag besked om vetenskapsmännens uppfattning om hur riskfyllt det skulle vara med övningskörning, som jag för min del menar skulle bedrivas under mycket betryggande former. De vetenskapsmän som sysslat med denna fråga anser tydligen att bilisterna, om de fick tillfälle att övningsköra, efteråt inte skulle vara på det klara med vilken vägkant de skall hålla närmast när så behövs. Och skulle det på våra gator och vägar förekomma både högeroch vänstertrafik samtidigt, ja då behöver man ju inte vara vetenskapsman för att förstå att detta inte skulle vara så bra. En sammanblandning av vänsteroch högerbeteendet i trafiken skulle självklart vara olyckligt — om det är det man befarar. Med all respekt för vetenskapsmän och forskare tror jag att man här har gjort ett misstag. Jag tycker det är ett nedsättande, ja nästan kränkande omdöme om landets bilister och andra förare av motorfordon att de skulle — som man här misstänker — blanda ihop begreppen. Det är så vanligt med försöksverksamhet i vårt samhälle, varför kunde man då inte inom ett begränsat område ha börjat med litet försöksverksamhet, så att man i detta avseende fått litet praktisk erfarenhet? Jag har vid tidigare tillfällen sagt att om övningskörning fått förekomma och man på nära håll i sin hemort kunnat få erfara hur lätt det är att köra i högertrafik, så kunde på själva övergångsdagen denna reform bli mycket mer populär än den sannolikt kommer att bli. Jag vet inte om man i en interpellationsdebatt får ta upp en helt ny frågeställning. Helt korrekt är det naturligtvis inte, men jag hoppas statsrådet har överseende med det. När vi i radio och TV i lördags kväll fick upplysning om att det skall placeras ut skyltar vid vägarna med vissa kilometers mellanrum, undrade jag vad som i detta avseende skall hända på alla enskilda vägar. Jag tror att vi i vägdebatten för en tid sedan nästan var överens om att vi sannolikt har lika många kilometer enskilda vägar som allmänna här i landet. Vi är säkert också överens om att så många riskmoment som möjligt skall undanröjas. På de enskilda vägarna finns nog ett riskmoment som behöver uppmärksammas. Skall trafikanterna så mycket som möjligt påminnas om övergången till högertrafik, så behöver de många enskilda väghållarna få en viss hjälp av de myndigheter som sysslar med denna sak. Även om jag inte i alla delar gillar uppläggningen av högertrafikreformen, vill jag till sist ändå uttala förhopp ningen att denna reform skall komma att genomföras utan några allvarligare överraskningar för dem som har ansvaret, och för oss alla.

Herr talman! På de sista frågorna i herr Sveningssons anförande har jag anledning förmoda att man i trafiksäkerhetsarbetet inte gör åtskillnad mellan olika vägtyper. Var skyltarna skall stå är emellertid en fråga som högertrafikkommissionen får avgöra. I fråga om övningskörning på väg inför högertrafikreformen har ju en fullständigt enhälligt expertis faktiskt avvisat det förslaget. Att stänga av vissa områden i landet och låta bilisterna träna högertrafik där, skulle kunna skapa väldiga svårigheter. Expertisen har sagt att detta skulle innebära att man under ett par månader hade två olika typer av trafik i landet, och det skulle medföra risker. Det är alltså i trafiksäkerhetens intresse som man inte har velat följa herr Sveningsson. Beträffande informationsarbetet är det klart att högertrafiken har ett utomordentligt stort nyhetsvärde. Tidningarna skriver mycket om den, rubrikerna blir väl ofta tillspetsade. Jag kan inte ta ansvaret för varje enskild rubrik en tidning skriver, när man talar om riskerna för pensionärer, gående, cyklister, barn och det ena med det andra. I upplysningsarbetet rent generellt har vi anledning dels att uppmärksamma de positiva effekterna och dels att särskilt inrikta informationen på de problem som kan uppkomma för olika grupper. Det är klart att de gamla har sina problem, liksom grupper av handikappade har sina, och utlänningarna — som herr Nyman och jag skulle ha diskuterat — har sina speciella problem. I upplysningsverksamheten måste därför ingå också en realistisk värdering av de problem som kommer att dyka upp. Det är riktigt att det blir ett uppe håll i upplysningsarbetet under sommaren. Det har varit en viss stegring nu på sista tiden, sedan dämpas det, och därefter kommer en mycket intensiv upplysning under allra sista slutskedet. Under våren har arbetet i organisationerna spelat en stor roll. Man kan naturligtvis inte avge något omdöme som gäller varje insats på organisationssidan. Det har väl varierat något för olika grupper. Generellt sett vill jag dock begagna detta tillfälle att uttrycka min stora tillfredsställelse över det intresse och det engagemang som folkrörelserna i detta land har visat för frågan. Det har varit ett positivt intresse för hela detta arbete från medlemmarnas sida när det gäller att ta del i studiecirklar, informationsträffar och sådant kring högertrafiken. Den positiva värderingen av detta arbete på organisationssidan är väl en av de faktorer som gör att man kan se fram mot övergången med förhoppning om att det skall bli en trygg övergång till högertrafik.

Herr talman! Statsrådet Palme framhöll att en enhällig expertis stod bakom beslutet att övningskörning inte skall få förekomma före övergångsdagen. Övningskörning betecknas som, något mycket riskfyllt. Jag förstår att såväl statsrådet Palme som hans företrädare här har varit i en svår situation, även om deras mening hade varit en annan än experternas. Också jag hoppas att det verkligen är i trafiksäkerhetens intresse att man följt den linje som man stannat för. Att statsrådet Palme skulle ha något ansvar för alla stora tidningsrubriker har jag inte försökt göra gällande. Jag bara konstaterade ett faktiskt förhållande, och även jag hälsar naturligtvis med tillfredsställelse allt positivt intresse för denna reform. För att återgå ett ögonblick till övningskörningen vill jag säga att jag inte kunnat förstå att det går så bra för svenskarna när de reser utomlands och kör bil mot bakgrunden att det skulle vara så olyckligt och farligt med övningskörning inom landet före övergångsdagen. Jag vet inte om det finns någon statistik — jag har i varje fall inte kunnat upptäcka någon som visar att svenskar förorsakar många olyckor utomlands och när de kommer hem igen. Det går också så bra för alla dessa som reser utomlands på charterresor och sällskapsresor. I propositionen om sällskapsresorna redovisas att ungefär 400 000 svenskar varje år reser utomlands bara på sådana resor. De får ju ingen undervisning innan de reser ut, men det går bra ändå. Just detta gör att jag har litet svårt att förstå det ställningstagande som gjorts. Man skall väl inte tala om vad man själv upplever, men jag har själv under de senaste tio åren kört utomlands varje år en eller flera turer, och jag har för min personliga del aldrig upplevt omställningsbekymmer. Jag har inte funnit det besvärligt att köra högertrafik utomlands eller att köra vänstertrafik när jag kommit tillbaka igen. Det kanske i någon mån inverkar på min uppfattning i den här frågan.
Herr talman! Vad herr Sveningsson senast sade skulle väl närmast tala för den inställning statsrådet Palme tagit i den här frågan, nämligen att man inte behöver övningsköra i förväg. Jag delar helt statsrådets uppfattning i den frågan. Man bör akta sig mycket noga för blandkörning innan man gör den definitiva övergången för en enda gångs skull. Man behöver då inte gå tillbaka till vänstertrafiken, som man måst göra tidigare när man varit utomlands. Emellertid var det inte denna fråga som uppkallade mig, utan det var den fråga herr Sveningsson gjorde om de enskilda vägarna, som i längd ju är ungefär jämställda med de allmänna. Jag skulle nästan tro att de enskilda vägarna är längre, om man räknar med en rad mindre utfartsvägar.

Föraren skall ha denna varning med sig hela tiden, och den skall inte vara för diskret även om den, som sagt var, skulle skymma något. Hastigheten kommer att bli begränsad, och för övrigt har vi kört med bilar tidigare som haft skymmande stolpar i mitten på vindrutorna, och det har inte medfört så stora olycksrisker. Varningen skall vara klar och väckande, och den skall vara med i varje sekund av körningen.

Herr talman! Veterligen kommer det att finnas ett sådant där märke att sätta på vindrutan. Till herr Skårman vill jag säga att jag har blivit mycket imponerad av det svenska folkets uppfinningsrikedom. Jag har under det senaste året fått ett oerhört stort antal brev med förslag om hur man på lämpligaste sätt skall kunna göra trafikanterna uppmärksamma på att det är högertrafik. Jag skall inte trötta kammaren med att redovisa de olika förslagen, även om en del av dem har sina poänger. Jag kom dock mycket snart till den slutsatsen att förslagen inte var någonting som jag skulle ta ställning till. Jag har därför vidarebe fordrat alla dessa förslag till högertrafikkommissionen, som får bestämma vilken typ av anordning och reklam man skall begagna. Det är ju inte jag expert på. Men, som sagt, vindrutemärken kommer det mig veterligen att finnas möjligheter att få. Herr Sveningsson har herr Skårman redan besvarat. Gick det så lätt och smidigt och alla var sådana trafikens gudar när det gäller omläggningen som herr Sveningsson, skulle man inte behöva någon informationsverksamhet alls inför högertrafiken, utan det var bara att lägga om. Men så enkelt är det ju inte. Man kan se på antalet olyckor med svenska fordon utomlands. Från år 1959 har de ökat från 1770 till 3 744. Antalet olyckor med utländska fordon i Sverike har ökat från 716 till 2 036 på fem år. Det är en utomordentligt kraftig ökning. Den har delvis berott just på de svårigheter som omställningen mellan olika typer av trafiksystem för med sig. Därför krävs information och träning. Expertisen är dock enig om att den träningen inte bör sättas in före övergången. Herr Sveningsson antydde att det skulle ha varit ett mycket svårt ställningstagande för mig. Nej, det har det inte alls varit. Det är kommissionen som har tagit ställning och då enhälligt tagit ställning. Att stödja högertrafikkommissionen innebär bara ett uttryck för det förtroende som vi har anledning känna för kommissionen, när den nu skall lösa sin mycket svåra uppgift.

Herr talman! Man kan väl konstatera att näringspolitiken under den senaste höstsessionen och den nu snart tilländalupna vårsessionen har tilldragit sig allt större uppmärksamhet. Så småningom kommer kanske denna sektor att få den plats i kamrarnas debatter som den förtjänar. I förra veckans debatter, då näringspolitik i allmänhet och den statliga investeringsbanken i synnerhet diskuterades, framhöll statsrådet Sträng att svenskt näringslivs framtid ligger i dess förmåga att skapa nya och bättre produkter. Det är inte någon särskilt originell slutsats — otvivelaktigt är den helt korrekt, men det har ju varit kännetecknande för svenskt näringsliv under alla år hittills att möjligheterna att hävda sig i den internationella konkurrensen hängt samman med förmågan att skapa konkurrenskraftiga produkter. Svenskt näringslivs framtid vilar, som jag ser det, på tre hörnpelare. Den första är ett intensivt forskningsoch utvecklingsarbete för att skapa nya och välutvecklade produkter. Den andra är att det skall finnas en högkvalificerad medarbetarstab på alla nivåer. Om de två förutsättningarna finns kan man anta att svenskt näringsliv är konkurrenskraftigt, och då krävs det även att den tredje förutsättningen uppfylles, nämligen att tillräckligt med riskvilligt kapital för investeringar finns. Den senare frågan diskuterades väl intensivast i förra veckan, och jag har därför inte någon anledning att beröra den i dag. Jag vill bara göra den kommentaren att det i och för sig inte är något fel om en viss brist på kapital råder — det innebär att investeringarna analyseras ytterligt noggrant och att pengarna i princip går till de investeringar som är mest lönande. Forskningsoch utvecklingsarbetet har också diskuterats dels i samband med ärendet om investeringsbanken men dels även vid behandlingen av petita tidigare under årens lopp. Glädjande initiativ har tagits på detta område, men fortfarande saknar man kanske en verklig vilja till satsning från statsmakternas sida för att åstadkomma den väsentligt ökade innovationsprocess som jag tror är behövlig för att svenskt näringsliv skall förmå att hävda sig i den allt skarpare konkurrensen. Vad vi framför allt i dag skall uppehålla oss vid är vad jag kallar för hörnpelaren nummer två, nämligen den kvalificerade medarbetarstaben. Jag kan väl säga att det är den allra första förutsättningen för att vi skall lyckas med vårt näringsliv i dess framtida arbete. Forskningsoch utvecklingsarbete kan ju inte bedrivas utan att vi har kvalificerade människor i näringslivet. I så måtto var det väl helt korrekt när ecklesiastikministern vid något tillfälle talade om att utbildningspolitiken kanske är den mest dynamiska källan till den mest dynamiska utvecklingen. Inte hela det området finns det anledning att diskutera i dag. Ungdomsutbildningen har vi diskuterat i andra sammanhang. Det är alltså nu fråga om den fortbildning och vidareutbildning som vi är nödsakade att kontinuerligt underkasta oss i utvecklingen. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen inom näringslivet ställer ständigt nya krav på vetande och kunnande. Om vi inte klarar dessa uppgifter har vi inga möjligheter att hävda oss i den hårda internationella konkurrensen. Vuxenutbildningsfrågorna har ju va rit föremål för uppmärksamhet från en lång rad utredningar; gymnasieutredningen, yrkesutbildningsberedningen, radiooch TV-utredningen, arbetsmarknadsutredningen, studiesociala utredningen o. s. v. Olika initiativ som har tagits under årens lopp har i kamrarna strandat på uttalanden om att vi väntar en proposition om vuxenutbildningen och att frågorna skall tas upp i det sammanhanget. Så sades det när vi behandlade det arbetsmarknadspolitiska förslaget föregående år, och i propositionen 52: 1966 sägs det att förslag beträffande såväl lösning av studiefinansieringsfrågan för de vuxenstuderandes del som vuxenutbildningens framtida organisation skulle komma att framläggas. Nu har vi fått propositionen om vuxenutbildningen. Även om man kanske inte kan säga att det har blivit en spänd förväntans upplösning i ingenting har den väl i alla fall vållat en stor besvikelse i mycket vida kretsar; det är väl ingen hemlighet.

Jag vill inom parentes säga att utskottet har gjort vissa justeringar i enhällighetens tecken. Det gäller exempelvis det i och för sig mycket viktiga husliga området. På den punkten tror jag därför att motionärerna kan vara helt till freds. En av reservationerna — och det är den jag främst tänker uppehålla mig vid — gäller den framtida organisa tionen. Det är alltså reservation 1 som berör sådant som saknas i propositionen. Av de olika oppositionspartierna — och även från kommunisthåll — har förslag väckts om en total översyn av vuxenutbildningsområdet. Utskottet har emellertid avvisat förslagen med en yvtterst märklig formulering som jag skall återkomma till. När jag sade att propositionen har vållat en viss besvikelse sammanhänger detta med att man endast har fångat in en relativt liten del av det stora problemet. Vad som sammanhänger med näringspolitiken och svenskt näringslivs möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen har i stort sett kommit bort; i varje fall har man undvikit att gå in på dessa frågor. Problemen avfärdas i propositionen på några få rader, där det framhålls att organisationer och näringsliv i vårt land i viss utsträckning sysslar med vuxenutbildning men att det egentligen inte är någon som vet hur mycket — detta får bli föremål för uppmärksamhet och kartläggning. Man lägger tyvärr en alltför lätt hand på den, såsom jag ser saken, kanske viktigaste delen av vuxenutbildningen. Om vi ser på frågan rent internationellt kan vi konstatera att en lång rad med oss konkurrerande industriländer för flera år sedan har uppmärksammat dessa problem, analyserat dem och fått fram system som förefaller vara ganska vettiga och kloka. Jag tänker exempelvis på Holland, Frankrike och England. Statsutskottets andra avdelning har också besökt England och Holland och studerat systemen i dessa länder, varvid man funnit att det där finns synnerligen mycket av värde att överta. Om vi över huvud taget skall kunna åstadkomma en ordentlig förkortning av innovationstiden, är det absolut nödvändigt att vi förmår att överföra de nya aktuella kunskaperna till medarbetarna på olika nivåer. Vi producerar ju en ganska ringa del av dessa nya kunskaper i det egna landet. Huvuddelen av dem kommer från främmande länder. Det är dock alldeles nödvändigt att varje medarbetare kontinuerligt får del av alla dessa nya kun skaper för att vi skall kunna tillämpa dem i vår produktutveckling, i vår produktionsutveckling, i vår marknadsföringsteknik o. s. v. Näringslivet har ju funnit nödvändigt att på egen hand och på eget initiativ syssla med dessa saker. Man har inte någon klar uppfattning om hur mycket pengar som läggs ned härpå, men uppskattningar talar om 300—400 miljoner kronor om året, och jag tror ändå att denna siffra är för lågt räknad. Det visar vilken utomordentlig vikt man fäster vid dessa frågor. Aktiviteten är emellertid synnerligen ojämn. Vissa av företagen är utomordentligt aktiva och intensiva i detta avseende. Andra gör mindre, Hela detta problem, har vi i reservation 1 anfört, måste bli föremål för en ordentlig analys. Utskottet anser på denna punkt att den närmaste framtiden för vuxenutbildningens del för den händelse att riksdagen bifaller propositionen enligt utskottets mening främst bör vara en verkställighetsperiod och att man bör koncentrera sig på den föreslagna reformens genomförande. Med hänsyn till den tidsutdräkt som en ny utredning innebär kan utskottet inte finna det motiverat att riksdagen på sätt som yrkas i vissa motioner anhåller om en översyn av hela vuxenutbildningsområdet. Det är en ytterligt märklig formulering som utskottet på denna punkt åstadkommit. Den överensstämmer såvitt jag förstår också med andemeningen i propositionen. Hela utbildningsväsendets expansion har ju kännetecknats av att vi varit sena med utredningarna och det har fått bli något av ett lappverk. Det är väl mot denna bakgrund helt naturligt att man parallellt med att man genomför etapp 1 också utreder och analyserar etapp 2. Det har för reservanterna framstått såsom den naturliga processen. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att man inom utskottsmajorite ten och naturligtvis också inom departementet är ointresserad av dessa stora, vida och viktiga frågor. Det är så mycket mer beklagligt som detta, vilket jag tidigare framhållit, är grundvalen för svenskt näringslivs möjlighet att hävda sig i konkurrensen. Det går icke att arbeta med gamla kunskaper. Man kan naturligtvis säga att näringslivet självt får klara upp den saken. Men de utredningar och analyser som i samförstånd mellan det allmänna och näringslivet gjorts i de tre industriländer som jag nämnde visar att det allmänna behöver vara med, inte bara därför att det allmänna är en mycket stor arbetsgivare, utan också för att det allmänna skall sköta organisationen. I England och i huvudsak också i Frankrike står näringslivet — ordet då taget i sin allra vidaste mening — för kostnaderna, men den organisatoriska delen måste det allmänna vara med om. Jag har i många sammanhang framhållit att näringslivet inte skall leva på statsbidrag. Men klara bestämmelser om hur finansieringen skall gå till och hurudan organisationen skall vara är en nödvändig sak. Jag kan alltså när det gäller reservation 1 verkligen djupt beklaga att det inte blivit enighet på denna punkt, som ju inte borde vara någon politiskt kontroversiell fråga. En tillstyrkan hade visat en framsynthet när det gäller svensk näringspolitik som hade varit utomordentligt glädjande. Bland andra ting som helt saknas i propositionen är de studiesociala frågorna. Dem har man tills vidare skjutit på. Den departementala utredningen är ännu inte färdig med dem. Det är ostridigt att det är svåra och viktiga frågor. Men vi har en sådan splittring här i landet, vi har dels de regler som riksdagen antagit på förslag av ecklesiastikdepartementet, dels de regler som gäller för arbetsmarknadsverket, och det är nödvändigt att snarast få en samordning till stånd. Nu kan det gå till på det sättet att exempelvis en studentska som får barn plötsligt avstår från det studiesociala stöd som hon får enligt de regler som gäller för att gå till arbetsmarknadsverket och få studielån, som är skattefria och icke återbetalningspliktiga. Det visar att det är något fel i det system som tillämpas. Snara åtgärder är alltså nödvändiga för att vi skall få en ordentlig samordning till stånd. Beträffande reservationerna 2, 3 och 4 står som jag sade de borgerliga reservanterna eniga bakom dessa. Det finns ingen anledning för mig, herr talman, att utveckla några synpunkter på dessa tre reservationer. Vi har gjort den arbetsfördelningen att andra kommer att tala om dessa tre. Jag vill avsluta med att yrka bifall till samtliga fyra reservationer.